Fru talman! Jag har, Barbro Nilsson, oförbehållsamt erkänt att saken glömdes bort av oss 1984. Det fanns tolv reservationer. Bara detta vittnar om att det var rätt intrikata problem som vi tog upp. Vad jag inte kan begripa är varför arbetet här i riksdagen alltid skall vara så prestigefyllt. När socialdemokraterna satt i opposition väckte de en motion som inte blev bifallen av skäl som vi i och för sig kan förstå. När de sitter i regeringsställning är det absolut omöjligt för dem att kunna ta till sig ett initiativ som kommer motionsvägen. Vi får väl hoppas att detta ändå faller i så god jord att regeringen kanske återkommer ett kommande år, om socialdemokraterna nu inte i dag är beredda att stödja detta förslag som man för fem år sedan tyckte var så utmärkt.
Fru talman! När Lars Leijonborg hade ordet, uttryckte han sig på det sättet att formerna för samverkan var mer eller mindre lyckade. Han nämnde också något om att formen ger en viss status. Nu tror jag att angelägenheten av samverkan mellan högskolan, med dess resurser och lärarkrafter, tillgångar på lokaler och utrustning, och näringslivet i omgivningen, dess behov av utbildad arbetskraft och förnyelse av produkter, är av en annan dignitet än frågan om beteckningar på tjänster hit eller dit. Jag vill faktiskt visa på att de regionala högskolorna har spelat och kommer att fortsätta att spela en mycket stor roll i denna samverkan mellan utbildning å ena sidan och näringslivet å andra sidan när det gäller att serva varandra utifrån efterfrågan och med tillgodoseende av de behov som finns. Vi har alltså från regeringens sida fått ett antal paket. Låt mig nämna Norrbottenspaketet, Uddevalla och Bergslagen. Alla de insatserna visar regeringens och socialdemokraternas viljeinriktning att stärka sambandet mellan näringslivet och dess behov — inte minst vad gäller utbildning — och vad högskolorna kan erbjuda i form av tjänster. Jag menar att tiden kan anses verka för fortsatt utveckling av ett förstärkt samarbete mellan högskola och näringsliv i olika former. Där resurser finns på lärarsidan och expertsidan skall de tas till vara på bästa sätt.

Fru talman! Först vill jag säga något om en del av de centermotioner som har behandlats i detta betänkande. Kerstin Göthberg och Ingbritt Irhammar vill ha en förutsättningslös studie av möjligheterna att i vårt land eller på nordisk bas åstadkomma en kvalificerad utbildning som kombinerar sång och dans. Vi centerledamöter tillsammans med ett enigt utskott anser att riksdagen inte nu bör göra en översyn av frågan om utbildning som kombinerar sång och dans. Operahögskolan skall tillsammans med teaterhögskolan och danshögskolan anordna kompletterande utbildning i dans resp. sång för dem som redan har en kvalificerad utbildning inom sitt eget område som grund. Eftersom planer finns på en sådan utbildning som efterfrågas i motionen, anser vi att denna utbildning snarast skall komma till stånd. Om andra hinder gör det omöjligt att förverkliga planerna får vi återkomma i frågan. Rune Gustavsson m.fl. tar i en annan motion upp angelägna handikappfrågor. Enligt motionens krav skulle handikappkunskapen ökas i arkitektutbildningen. Ett enigt utskott avslår motionen med hänvisning till att riksdagen inte skall fatta detaljbeslut i utbildningsplaner. Det är emellertid viktigt att handikappades problem it.ex. bebyggelseplanering och i boendemiljön får en framskjuten plats. Även om nu riksdagen inte tar detaljbeslut i utbildningsplaner, saknar det inte betydelse att utskottet och riksdagen behandlar motioner som skjuter handikappfrågorna i förgrunden. Fru talman! Jag vill använda detta tillfälle till att mera allmänt ta upp högskolefrågor. Det som nu pågår genom regionstyrelsernas försorg och som tidigare har behandlats i riksdagen är strukturplaner för små och medelstora högskolor. Detta är ett centerkrav. Vi avsåg inte att strukturplanerna endast skulle behandla de små och medelstora högskolorna utan centerns förslag var att de skulle behandla högskoleutbildning över huvud taget. När nu planerna föreligger kan vi konstatera att centern naturligtvis hade rätt när förslaget lades fram. Det går inte att göra strukturplaner, där man inte tar hänsyn till universitet och stora högskolor i regionen. Detta framgår mycket klart av den rapport som Barbro Nilsson talade om, dvs. den som statens industriverk tillsammans med UHÄ har avgivit. För de många människor som kritiserar de mindre och medelstora högskolorna borde denna rapport vara en tankeväckande läsning. Här står exempelvis, vilket centern hela tiden har framhållit, att en större del av befolkningen får möjlighet att bedriva högskolestudier. Man får ett mera varierat utbud av högskolestudier om mindre och medelstora högskolor finns att tillgå. Tillgång till utbildad arbetskraft kan vara en betydelsefull faktor när företag väljer lokaliseringsort, säger man vidare. Det är klart att vi där har en av orsakerna till vad som sker nu, när vi får allt större koncentrationstendenser i och med att näringslivet placeras vägg i vägg med universitet och högskolor. Utskottet har gjort flera studiebesök, varvid vi kunnat konstatera att denna utvecklingstendens är betydande. Det är klart att andra delar av landet vill vara med i denna utveckling, och det kan vi uppnå genom att utbilda arbetskraft och se till att utbildningen blir sådan att den är angelägen för regionen. Om man tittar på en del av de regioner som nu diskuteras, typ Bergslagen, Uddevalla osv., finner man att där sker en sådan förvandling av arbetslivet att tillverkningsindustrin måste få en ny inriktning. Detta gäller även inom servicesektorn. Om man kan erbjuda en utbildning som passar blir resultatet bättre. Det är också intressant för företagen att få del av den kompetens som finns på högskolorna. Med anledning av detta vill jag beröra reservation 2 från moderata samlingspartiet. Centerledamöterna i utskottet har inte ställt upp på den. Anledningen är inte att vi skulle vara motståndare till det föreslagna systemet. Vi tror att det ligger mycket i förslaget, men som utskottet konstaterar är det möjligt och förekommer i ganska stor utsträckning att man redan nu använder lärare från näringslivet som extra lärare. Vad vi vänder oss emot är egentligen tidpunkten. Jag har diskuterat denna fråga en hel del med folk inom högskolan som säger att vad som nu är viktigt för de små och medelstora högskolorna är att man så långt möjligt bygger upp systemet med adjungerande professorer. Detta är man fullt sysselsatt med. Vissa högskolor har kommit långt i sin planering och har också börjat förverkliga planerna. Andra är på planeringsstadiet. Tall välvilja vill jag säga att man nog inte gör den bästa tjänsten genom att i dag fatta ett beslut. På sikt kommer det att bli mycket betydelsefullt, det är vi alldeles övertygade om. Jag vill nämna detta som en förklaring till att vi vid detta tillfälle inte har ställt upp för reservationen. Det finns goda utsikter att så småningom få ett beslut som gör förslaget genomförbart. Fru talman! Slutligen vill jag något kommentera reservation 1 från folkpartiet. Larz Johansson tog upp frågan när ärendet behandlades förra gången. Visserligen talas i reservationen om jämställdhet, men det är väldigt litet innehåll i förslaget. Här reserverar man sig mot något som man tror inte skall bli bra eller tillräckligt beaktat i grundskollärarutbildningen. Arbetet i denna fråga pågår nu, och jag har inte sett någonting som skulle tyda på att jämställdhetsfrågorna skulle bli mindre beaktade eller bortglömda på något sätt. Vi arbetar alla för en ökad jämställdhet på olika sätt och på olika nivåer. Det vore kanske klokt att först skaffa belägg för att frågan kommer i skymundan i grundskollärarutbildningen innan man reserverar sig. Fru talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! ”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio.” Så uttryckte en italiensk pedagog sin kritik mot skolan. Det var också utgångspunkten för vår motion om bildämnet. Tyvärr delar inte utskottet vår syn utan avslår förslaget att bildämnet skulle få en starkare ställning i utbildningen av förskollärare, grundskollärare och gymnasieskollärare. Utskottet var mycket fåordigt på den här punkten. Jag skall inte heller bli mångordig, men jag kan inte låta bli att framföra min besvikelse över hur vi i Sverige behandlar kunskapen om bild. Samtidigt som vii allt högre grad överöses av bilder i samhället så har bildens betydelse i skolundervisningen minskat. Vissa gymnasister har över huvud taget inte ämnet på schemat. Tänk, om vi i riksdagen uttryckte oss även i bild i stället för med bara ord! Nu håller vi på att drunkna i ordflödet. Bildens genomslagskraft tänkte jag illustrera med ett i denna kammare välkänt exempel. Den bild som hos allmänheten mest förknippas med riksdagsarbetet är bilden av de tomma bänkraderna. Hur svårt har vi inte att bemöta den bilden och med ord förklara hur riksdagsledamöternas arbetssituation ser ut! Jag hade själv tänkt använda mig av några bilder i mitt anförande i dag, men med tanke på motionens behandling avstår jag. Fru talman! Jag slutar här utan att ställa något yrkande. Men jag återkommer, förhoppningsvis i både ord och bild.

Fru talman! Jag tänkte tala om min motion om utveckling av inlevelseförmåga under vårdutbildning. Hösten 1985 disputerade i Uppsala en psykolog på en avhandling med just den titeln. Den hette Patient-läkarrelationer, och underrubriken var Utveckling av inlevelseförmåga under vårdutbildning. Psykologen i fråga heter Ulla Holm. I sin avhandling säger hon sig ha kommit till resultatet att studenterna redan då de antas till den medicinska utbildningen har eller saknar förutsättningar för inlevelse. Med de nuvarande antagningssystemen, anser hon, finns det alltid några som inte har möjlighet att lära sig klara de psykologiska kraven i en patientkontakt. Hon refererar också flera undersökningar, som visar att blivande läkare tappar en del av sin förmåga till inlevelse under utbildningstidens gång. Orsaken kan vara den ensidigt intellektuellt naturvetenskapliga inriktningen på utbildningen, som medför att läkarna tar till en intellektuell metod för problemlösning och glömmer att det finns en känslomässig kunskap. Medicinstuderande möter många provocerande och svåra situationer under sin utbildningsgång: obduktioner, dissektioner, den första kontakten med sörjande människor, t.ex. Dessa situationer får de medicine kandidaterna mycket liten eller ingen hjälp att klara av. Dessutom finns det faktiskt hårda oskrivna regler om att man inte gråter, inte svimmar, inte kastar upp osv. För att klara sig måste studenterna tränga bort de känslor som de svåra situationerna väcker i deras medvetande. Ulla Holm menar också att som man blir bemött beter man sig mot andra och att många medicine kandidater upplever att de är i vägen och tycker att de behandlas nonchalant av lärarna. Därför måste en förändring börja med lärarna. De måste få upp ögonen för hur viktiga de är för studenternas förmåga till inlevelse och förmåga att ge patienterna en bra vård. Det finns flera medicinska fakulteter som har ambitionen att utbilda lärare så att de kan handleda studenterna i de här svåra kontakterna. Men omfattningen är för liten, och behovet är stort. Många läkare säger i diskussioner om det psykologiska omhändertagandet att viktigast är ju i alla fall att doktorn har goda medicinska kunskaper. Ja, det är helt korrekt. Men det är lika viktigt att doktorn har förmåga till inlevelse. Det handlar inte om ett antingen — eller utan om ett både — och. Utifrån vad jag nu har sagt menar jag att tiden är inne att se över vårdutbildningarna, och då starta med läkarutbildningen, med avseende på vilka förutsättningar som krävs för att de som studerar skall bibehålla och utveckla sin förmåga till inlevelse. Jag tycker det är ledsamt att utskottet inte tagit vara på möjligheten att se efter hur de allmänna mål som man 1979 fastställde för samtliga vårdutbildningar har uppfyllts. I de målen heter det nämligen att de studerande skall utveckla sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därmed få beredskap att möta människor i svåra situationer. Jag tänker nu inte yrka bifall till min motion men kommer att återkomma. Tack!

Fru talman! Varför går det så långsamt för oss att nå våra uppsatta mål, inte minst då det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor, där det från kammarens talarstol gång på gång poängteras att vi nått politisk enighet? Ingen ifrågasätter de lagar och regler som denna församling stiftat för att nå målet jämställdhet. De flesta är också överens om att vi i skilda sammanhang når bästa resultat i grupper där både män och kvinnor ingår. Och ändå vet vi alla att vi i Sverige har mycket långt kvar, innan det i verkligheten råder jämställdhet mellan könen. Det är alldeles tydligt att det inte längre är lagar och regler vi behöver förändra. Nej, det är attityder och värderingar som måste förändras. Och att förändra värderingar är tydligen mycket svårare än att ändra lagar. Det kräver opinionsbildning, diskussion och utbildning. Ett område där det är uppenbart hur långt verkligheten är från målet, uttryckt i lagar och regler, är hela utbildningsväsendet. Både då det gäller elever och när det gäller lärare ser vi en verklighet präglad av segregering mellan könen, trots att lagarna föreskriver jämställdhet. Lärarna på lågoch mellanstadiet är kvinnor, de flesta skolledare och nästan alla professorer är män. Flickorna väljer vårdutbildningarna och pojkarna teknik. Undersökning efter undersökning visar att pojkar och flickor behandlas olika i skolan. Pojkarna får mer uppmärksamhet än flickorna. Flickornas kreativitet och inte minst språk, som ofta är annorlunda än pojkarnas, gör sig inte gällande på samma sätt. Den bristande jämställdhet som vi ser i skolan och i högskolan är desto mer alarmerande som det är i unga år vi får våra förebilder och bygger upp våra värderingar. Skall vi någonsin nå jämställdhet i verkligheten och inte bara på papperet måste hela utbildningsorganisationen genomsyras av jämställdhet. Hur skall en pojke, som aldrig sett en manlig lågstadielärare, kunna välja ett yrke som innebär en traditionell kvinnosyssla? Hur skall både flickor och pojkar förstå att de könsroller och könsuppfattningar de bär med sig präglas av gamla uppfattningar från en tid som var annorlunda vår? Det måste de få veta och få klart för sig i skolans skilda ämnen. De måste i de skilda ämnena få studera de villkor som har rått för män och kvinnor. Lärarna är därför oerhört viktiga som opinionsskapare. Det är de som skall hjälpa till att överföra de värderingar vi önskar skall utgöra grunden för vårt samhälle. Därför har vi inom folkpartiet ansett det nödvändigt att jämställdhetsfrågorna intar en viktig plats inom lärarutbildningen, och i vår motion Ub831 yrkande 2 har vi hemställt att riksdagen skall ge regeringen till känna att UHÄ i sitt nuvarande arbete med den nya grundskollärarutbildningen måste ge jämställdhetsfrågorna en framskjuten plats. Denna motion har utskottsmajoriteten avstyrkt. Då skulle man ju tro att den sittande arbetsgruppen inom UHÄ för den nya grundskollärarutbildningen tagit fasta på att myndigheten har ett stort ansvar för jämställdhetsfrågorna och att det åligger myndigheten att se till att verkligheten närmar sig lagstiftarnas tankar. Barbro Nilsson påpekade att vi inte bör komma med pekpinnar. Nej, det kanske vi inte hade behövt göra om vi inte hade sett resultatet. Om man i den UHÄ-rapport — 1986:32 — som just kommit ut om den nya utbildningen för skolan letar efter hur man tänkt sig både att behandla jämställdheten och att nå jämställdhet i grundskolan — vad finner man då? Jo, det finns tre sammanhang där jämställdheten tas upp, nämligen barnkunskap, slöjd och teknik — utan tvivel tre viktiga områden. Men inte är det bara dessa tre områden som påverkar våra ungdomar. Det sägs inte ett dugg om att man i svenska och främmande språk måste uppmärksamma skillnaden mellan mäns och kvinnors språk samt mellan manliga och kvinnliga författare. Det sägs inte ett ord om att man i samhällsorienterande ämnen måste uppmärksamma mäns och kvinnors skilda villkor under olika tider och i olika länder. Det finns inte ett ord om att de naturvetenskapliga ämnena, inte minst fysik som ofta flickor slås bort ifrån, måste ha kvinnliga lärare och kvinnliga exempel. Inte heller diskuteras under rubriken Urval med ett enda ord den i dag synnerligen sneda könsfördelningen. Kort sagt — arbetsgruppen har faktiskt inte följt rekommendationen. Därför är det nödvändigt att vi bifaller reservation 1. Jag vill också passa på att yrka bifall till reservation 2.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

Fru talman! Margitta Edgrens anförande uppkallar mig till en kort kommentar. När jag som medicine kandidat och ordförande i Karolinska Institutets studentkår — Medicinska föreningen — var något slags ”sakkunnig” till en läkarutbildningskommitté i slutet av 1930-talet — kom frågan om läkaretiken och patientkontakterna upp till diskussion. Någon föreslog att de medicine studerandena skulle undervisas därom av professorn i rättsmedicin, vilket jag starkt avstyrkte. Jag minns att jag däremot sade, att medicinsk etik och patientpsykologi lär man sig bäst genom goda — och dåliga — lärares exempel. Man kan på så sätt se hur man skall bära sig åt resp. inte bära sig åt i praktiken. Sedan dess har den medicinska etikens och psykologins områden vidgats långt förbi bedside manners — fint sätt på sängkanten — men fortfarande tror jag att det är något mycket väsentligt. Jag delar helt uppfattningen att blivande läkare bör tränas i att skapa en förtroendefull mänsklig kontakt. Jag tror emellertid att exemplets makt är starkare än föreläsningar och läroböcker. Det senare motsäger naturligtvis inte att sådan undervisning också bör bedrivas. Margitta Edgren talade om de psykologiska kraven. Vi måste ha klart för oss, när det gäller den medicinska utbildningen, att alla inte blir kliniker. Många går numera till medicinsk utbildning med sikte på att bli teoretiska forskare inom medicinsk vetenskap. Jag vill gärna säga att det är viktigt med lärare inom sjukvården och att de kliniska lärarna verkligen har tid att arbeta med sina kandidater. Det är också viktigt att professorerna får och har tid att vara mera med sina studenter, särskilt i de viktigaste kliniska disciplinerna, medicin, kirurgi, psykiatri samt barnoch kvinnosjukdomar. Kraven på många klinikchefer, inte minst i fråga om deras administrativa uppgifter, är nu för tiden mycket stora. De gör det även för besjälade klinikchefer svårt att ägna så mycken tid åt undervisning som de själva innerst önskar.

Fru talman! Jag är glad över Gunnar Biörcks i Värmdö instämmande i min grunduppfattning. Det talas om exemplets makt, men problemet är bara att exemplen blir färre och färre. Det försökte jag peka på i mitt anförande. Gunnar Biörck säger att många medicine studerande blir forskare, men det krävs ju att också forskare har inlevelseförmåga och förmåga att visa medmänsklighet. Det är ju inte en annan sorts människor och doktorer. I övrigt är jag helt övertygad om att Gunnar Biörck skötte den saken, men det var under en annan tid än nu. I dag måste vi se till att den saken sköts även i fortsättningen.

Fru talman! I regeringens proposition 1986/87:29 föreslås fortsatt giltighet av lagen om tillstånd till överlåtelse av fartyg. Trafikutskottets majoritet instämmer i detta förslag. Den lag som vi här har att behandla är den s.k. flagglagen. I denna regleras under vilka villkor svenska rederier har möjlighet att placera sina fartyg under annan än svensk flagg. Till lagen finns fogad en förordning. Av denna framgår att tillståndsfrågan prövas av kommerskollegium i samråd med riksbanken. Vid vissa speciella situationer — det kan gälla om ärendet har större principiell betydelse, om de ombordanställda har motsatt sig tillstånd eller om fartyget tillhör rederi som fått statligt stöd — skall kommerskollegium, med eget yttrande, underställa ärendet regeringens prövning. Sedan betydligt längre tid tillbaka finns en annan lag, som endast är tillämplig om landet befinner sig i krig eller i krigsfara. Denna lag påverkas inte av dagens beslut. Flagglagen har med olika motiveringar förlängts fyra gånger. Vid den första förlängningen 1978 anfördes att flagglagen måste sättas in i sitt sjöfartspolitiska sammanhang. Den sjöfartspolitiska utredningen skulle klarlägga sjöfartens samhällsekonomiska betydelse. När tidsfristen gick ut 1979 hade den sjöfartspolitiska utredningen inte avslutat sitt arbete. Därmed förlängdes lagen ytterligare ett år. När lagen 1983 förlängdes ännu en gång ville man avvakta valutakommitténs arbete. Det fanns skäl, menade det föredragande statsrådet, att överväga om inte bedömningen av frågor om direktinvestering, i form av försäljning av fartyg till utländska dotterbolag, borde överensstämma med reglerna för valutautförsel. Regeringen ville därför avvakta valutakommitténs arbete. Denna beräknades vara färdig våren 1984. Valutakommittén blev klar på hösten 1985. Dess förslag övervägs för tillfället inom finansdepartementet. Man kan nog med fog konstatera att det gått slentrian i olika regeringars förslag till förlängning av flagglagen. När den nuvarande regeringen föreslår en ytterligare förlängning med tre år, är det återigen med motiveringen att vi skall avvakta en sittande utredning. Vi moderater menar att i och med att valutakommittén är färdig — väntan på det var orsaken till den senaste förlängningen — saknas i dag skäl att bifalla regeringens proposition. En ytterligare förlängning förefaller närmast vara en permanentning av lagen. Eftersom vi moderater vidare menar att det saknas skäl att via en flagglag hindra rederier att sälja sina fartyg till utländska ägare, behövs inte heller någon speciell lagstiftning för att tillåta att de hyr ut fartygen. En flagglag hade aldrig varit nödvändig med en annorlunda och mera sjöfartsvänlig politik. Men i dagens läge bidrar även utflaggade fartyg till att hålla det svenska sjöfartsnettot uppe. Genom intäkter från utlandstonnaget kan rederier hålla fartyg också under svensk flagg. Långsiktigt behövs andra regler som möjliggör konkurrens med jämförbara länder, exempelvis Västtyskland, Norge och Holland. Av det skälet krävs en översyn av hela det regelsystem som styr investeringar i och drift av svenskt tonnage. Dit hör bl.a. beskattningsfrågorna och reglerna för disponering av investeringsfonderna. Svensk sjöfartsteknisk kompetens måste tas till vara och utvecklas. Det stämmer till eftertanke att samtidigt som den svenska rederinäringen halverats har den danska mer än fördubblats. En orsak är att man i Danmark fört en mera sjöfartsinriktad politik, medan vi i Sverige ägnat oss åt att i omgångar förlänga flagglagen. Fru talman! Jag ber med hänvisning till det anförda att få yrka bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Fru talman! Ett stort antal sjöfartsnationer har noterat en mycket markant nedgång både i tonnage och i antalet fartyg under den senaste tioårsperioden. Ett flertal av dessa länder har försökt att motverka denna utveckling genom att vidta åtgärder som gör fartygsägandet i dessa länder mer ekonomiskt intressant. Så har t.ex. Storbritannien och Holland vidtagit åtgärder av typ fördelaktiga avskrivningsregler och en omfattande subventionering vid inköp av bl.a. s.k. andrahandsfartyg, fartyg som senare börjat segla under de nya ägarnas flagg. En fortsatt sådan utveckling tycks, enligt sakkunniga bedömare, vara en naturlig följd för den svenska handelsflottan, om inte snara åtgärder vidtas för att ändra den svenska sjöfartspolitiken. Begagnade svenska fartyg har t.ex. förts över till holländsk flagg med kraftigt sänkta kapitalkostnader som följd. Självfallet bör vi som sjöfartsnation motarbeta en utveckling som ytterligare utarmar vår handelsflotta. Tonnagemässigt har denna under de senaste tio åren mer än halverats. Antalet sysselsatta har gått ned från 25 000 till 15 000 under motsvarande tid, alltså under en tioårsperiod. Det höga kostnadsläget har klart medverkat till denna utveckling. Långsiktigt är det, som reservanterna framhåller, helt nödvändigt att svenska rederier får arbeta under regler som möjliggör konkurrens med jämförbara länder, som Norge, Holland och Västtyskland. Vad som krävs för en sådan utveckling har Per Stenmarck redan utvecklat på ett bra sätt, och jag skall därför inte upprepa våra krav på det här området. Jag instämmer i hans synpunkter. Regeringar av skilda kulörer har, under den senaste tioårsperioden, med delvis skilda motiveringar och argument drivit igenom en förlängning av flagglagen. Ofta har olika utredningar anförts som motiv. Detta är också utskottsmajoritetens motivering i dag till en förlängning av flagglagen. Man hänvisar till den utredning som pågår. Det är reservanternas uppfattning att en onödig regleringspolitik även på detta område måste få vika i syfte att utveckla svensk sjöfart och nedbringa behovet av utflaggning av våra fartyg. Fru talman! Svensk sjöfart är trots allt i dag en livskraftig, internationellt inriktad näring, som också spelar en betydelsefull roll i Sveriges ekonomi och som utgör en värdefull del av vårt näringsliv. Låt oss därför stärka sjöfartens förmåga till konkurrens under likvärdiga villkor. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till den reservation som är lämnad.

Fru talman! Det betänkande vi nu behandlar heter Fortsatt giltighet av lagen om tillstånd till överlåtelse av fartyg. Det handlar med andra ord om huruvida vi skall förlänga den s.k. flagglagen eller inte. Från centerns sida har vi efter mycket funderande beslutat att acceptera regeringens förslag för den här gången. Vi gör det av följande skäl: Just i dagarna har ÖCB, alltså överstyrelsen för civil beredskap, gett ut en programplan där det bl.a. står: ”Sjöfarten och handelsflottan betyder mycket för försörjningsberedskapen. Därför kommer möjligheterna till ett större utnyttjande av tonnaget i kris och krig att utredas.” Det är centerns förhoppning att detta arbete påskyndas. Som utvecklingen nu går är det mycket stor risk att vi inte tillnärmelsevis har det tonnage vi behöver för import och flyttning av varor längs kusten om det skulle bli ofärdstider. Vi i centern skulle åtminstone vilja se åt vilket håll ÖCB:s arbete på den här punkten utvecklas innan vi upphäver flagglagen. Det s.k. internationaliseringsavtalet mellan redare och ombordanställda går ut om ett år. Det kan också vara av intresse i det här sammanhanget. Vårt tredje skäl till att acceptera proposition nr 29 är att föredraganden själv skriver att frågan om en ändring av flagglagen kan tas upp tidigare än om tre år. Utskottet skriver att det för sin del finner det önskvärt att så sker. Från centerns sida kommer vi att bevaka utvecklingen och ta upp frågan igen om ett år. Så till moderaternas och folkpartiets reservation. Att de har en annan syn på när flagglagen skall upphävas har jag förståelse för. Ni gör en avvägning, vi har gjort en annan. Däremot kan jag inte finna att de stycken i reservationen som handlar om vad man borde göra i stället för att stärka svensk rederinäring hör hit. Den här propositionen och det här betänkandet handlar enbart om ja eller nej till en förlängning av flagglagen. Vilka åtgärder vi för övrigt vill vidta för att bevaka svenska sjöfartsintressen, stärka våra rederier och öka vår inhemska flotta, är frågor som vi får återkomma till i motioner med anledning av budgetpropositionen. Fru talman! Jag har inga andra förslag än utskottets majoritet.

Fru talman! Regeringen har ännu inte åstadkommit ett sjöfartspolitiskt program. Socialdemokratins ledning bearbetar för närvarande ett förslag till ett sådant, men inga uppgifter finns i dag om vilken inriktning eller struktur de eftersträvar. Trycket är stort från inte minst fackligt håll. Det brådskar därför att otyglade krafter fått härja så fritt att den svenska sjöfartens förutsättningar drastiskt förändrats: På drygt tio år har den svenska handelsflottan, tonnagemässigt sett, minskat med mer än 75 90. Närmare 90 96 av all närsjöfart på svenska hamnar i Östersjön och på västkusten bedrivs numera av fartyg under utländsk flagg. Den kraftiga minskningen av det svenskflaggade tonnaget kan delvis förklaras med det nya internationaliseringsavtalet som Anna Wohlin Andersson nämnde här mellan sjöarbetsmarknadens parter. Det innebär att det åter är möjligt för svenska rederier att äga och driva fartyg från utlandet och under utländsk flagg samtidigt som man kan bemanna fartygen med svenska besättningar. Detta är ett accepterande av bekvämlighetsflaggmetoden som på sikt kan bli förödande för Sverige. Beroende bl.a. på frånvaron av ett analyserande och genomtänkt sjöfartspolitiskt program finns det i dag ingen som helst beredskap eller planer för att möta den nya situation som den svenska sjöfarten har hamnat i. Detta visar brist på långsiktighet och förutseende hos regeringen, den nuvarande lika väl som den tidigare, där man kallade det för ett sjöfartspolitiskt program som bar Adelsohns märke. Denna brist är också skälet till att vi återigen tvingas förlänga den s.k. flagglagen i brist på annat. Betänkandetexten lämnar i ett tillmötesgående av borgerliga kritiker, som jag ser det, frågan öppen hur snart flagglagen kan komma att upphävas! Man säger att man ”inte nu är beredd att”, osv. De borgerliga genom folkpartiet och moderaterna menar att utflaggningen så som den hittills sett ut inverkat positivt på den svenska sjöfarten. De vill upphäva flagglagen med hänvisning till Redareföreningens missnöje med lagen som diskriminerande och konkurrensbegränsande. Men problemet är ju redan i dag att sjöfarten utlämnats åt marknadens fria spel. Fortsatt uthyrning och utflaggning av den svenska handelsflottan är oförenliga med målet att skapa förutsättningar för att kunna bedriva vår utrikeshandel på ett effektivare sätt till lägsta samhällskostnad. Därtill kommer en verkligt avgörande fråga som handlar om sårbarhetsaspekterna, vilka jag tyckte Anna Wohlin-Andersson också berörde på ett riktigt sätt. Det är alltså tvärtemot vad som påstås från borgerligt håll så att nuvarande lagstiftning och avtal är för tamt utformade och att det saknas planering och långsiktighet. Det borde med det snaraste i stället bli möjligt att rejält förhindra att utflaggning av svenska fartyg till bekvämlighetsflagg i fortsättningen sker. Det finns brister och orättvisor sett ur sjöfolkets och de fackliga organisationernas synvinkel även inom den svenskflaggade sjöfarten. Bekvämlighetsflaggade fartyg innebär emellertid ett hänsynslöst utnyttjande av ofta rättslösa människors situation som är oacceptabel ur solidaritetssynpunkt. Det innebär också en absurd konkurrenssituation som dessutom drabbar det svenska sjöfolket och dess möjligheter att hävda rimliga villkor på hemmaplan. Vpk harien partimotion dels krävt ett långsiktigt utformat sjöfartspolitiskt program, dels föreslagit en förstärkning av samhällets möjligheter att hindra utflaggning. När vår motion behandlades senast, i trafikutskottets betänkande 1985/ 86:14, fick vi inte igenom de delar av motionen som handlade om de saker vi nu diskuterar. Vpk ansåg då och anser fortfarande att den minskning som den svenska handelsflottan undergått på senare år beror på att det skett en alltför liberal tillämpning av flagglagen. Vpk:s förslag innebär en revidering och uppskärpning av flagglagen, tvärtemot vad moderater och folkpartister nu kräver. Vår uppfattning kvarstår och vi återkommer, fru talman, till detta i en ny sjöfartspolitisk motion under allmänna motionstiden.

Fru talman! Den ss.k. flagglagen, som varit i kraft sedan juni 1977, innebär som tidigare sagts i debatten, att ett svenskt fartyg eller andel däri icke får överlåtas utan tillstånd, om överlåtelsen innebär att fartyget upphör att vara svenskt. Denna lag, som är tidsbegränsad, har vid ett flertal tillfällen förlängts av olika skäl. Nu föreslår regeringen att lagen på nytt skall förlängas att gälla t. 0. m. utgången av 1989, dvs. ytterligare tre år. Orsaken till förlängningen är det nära samband som råder mellan frågan om uthyrning och frågan om överlåtelse av fartyg till utlänning. Frågan om uthyrning, eller som det med ett annat ord kallas bare-boat charter, är nu föremål för utredning i den s.k. skeppslegoutredningen. Denna utredning beräknas presentera sitt betänkande våren 1987. Det är möjligt att utredningen kommer att föreslå en gemensam lösning av tillståndsfrågan vid upplåtelse och överlåtelse av fartyg till utlänning. Detta är, fru talman, ett av skälen till att regeringen och utskottets majoritet anser att lagen bör förlängas. Försäljning och överlåtelse av svenska fartyg till utländska intressen är också en valutafråga. Valutakommitténs betänkande har nu remissbehandlats och dess förslag övervägs för närvarande inom finansdepartementet. Även detta förhållande är ett skäl till att regeringen och utskottsmajoriteten anser att flagglagen bör förlängas. Men -— och det vill jag kraftigt understryka — det är nu angeläget att prövningen av frågorna sker snabbt. Vi måste få en tillfredsställande lösning på problemen med tanke på deras betydelse för sjöfarten och vår ekonomi i dess helhet. Det är önskvärt att vi får förslag om en ändrad lagstiftning före den nu föreslagna treårsperiodens utgång. Motionärerna hävdar, och samma synpunkter förs fram i den till utskottets betänkande fogade reservationen, att flagglagen inte haft någon betydelse och att lagen varit verkningslös. Som skäl för denna ståndpunkt anför man att den svenska handelsflottan minskat med två tredjedelar under en tioårsperiod och att en stor del av den svenska handelsflottan i dag finns inom redarnas utländska dotterbolag. Till viss del är jag beredd ge reservanterna rätt. Men — och det är viktigt — : Hur mycket mer skulle ha försvunnit till utländska intressenter, om vi inte haft flagglagen? Ingen kan väl besvara frågan men man bör analysera vilken del av handelsflottan som försvunnit. Då finner man — vilket också är viktigt — att den för vårt land så viktiga kustoch närsjöfarten till övervägande del är svenskflaggad. I reservationen förs vidare fram krav på en förändrad sjöfartspolitik. Man vill ha regler som gäller i våra närmaste konkurrentländer, ändrade beskattningsregler, översyn av finansieringsfrågorna och ändrade regler för avsättning till och disponering av investeringsfonder. Man för även fram krav på att reglerna för sjömansbeskattningen skall ses över. Det är intressant att notera att både Per Stenmarck och Hugo Bergdahl hänvisar till regelsystem som finns i Västtyskland och Holland. Jag utgår ifrån att folkpartiets och moderaternas representanter har klart för sig den utomordentligt stora andel statliga subsidier som i Västtyskland och Holland utgår till sjöfarten och till varven för byggande av fartyg. Därför skulle jag vilja ställa en fråga till reservanterna. Är det en ny varvspolitik som moderaterna och folkpartiet företräder? Vill ni öka stödet till varven? Har ni nu bytt uppfattning när det gäller direkta statliga subventioner till sjöfarten? Ni har under de senaste åren alltid röstat emot statliga subventioner. Jag tänker då på det tidigare redarstödet. Det kan vara viktigt att få svar på denna fråga. I så fall är det en alldeles ny ståndpunkt som moderata samlingspartiet och folkpartiet intar. Frågorna om olika sjöfartspolitiska åtgärder har förts fram från olika håll, och det är flera olika departement som sysslar med sjöfartsfrågor och som berörs. Utskottsmajoriteten är medveten om att åtgärder måste vidtas för att stärka svensk sjöfarts konkurrensförmåga. Vi instämmer gärna med reservanterna när de säger att ”svensk sjöfart är en livskraftig, internationellt inriktad näring som spelar en mycket betydelsefull roll i vårt lands ekonomi och dessutom en värdefull, integrerad del i vårt näringsliv”. Detta instämmer jag gärna i. Det är därför utskottsmajoritetens förhoppning att det beredningsarbete som för närvarande pågår inom regeringskansliet — Anna Wohlin-Andersson sade mycket riktigt att detta egentligen inte har med denna fråga att göra — beträffande förutsättningar för och utformningen av den framtida sjöfartspolitiken skall leda fram till ett för svensk sjöfart positivt förslag som snarast kan föreläggas riksdagen.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
Fru talman! Det är positivt att Kurt Hugosson understryker det angelägna i att den prövning som nu sker skall kunna ske snabbt och att regeringen skall kunna komma tillbaka till riksdagen med ett förslag innan denna treårsperiod går ut. Det är viktigt med en ändring av lagstiftningen — det är vi uppenbarligen överens om. Jag skall kommentera Kurt Hugossons fråga. För varje dag, varje månad eller varje år som går som vi behåller denna flagglag missgynnar vi svensk rederinäring, både gentemot övrigt svenskt näringsliv och gentemot internationell sjöfart. Vi har tidigare haft villkor som liknar dem som man har i Norge, åtminstone på detta område. Men där avskaffar man nu motsvarigheten till våra bestämmelser efter ett enhälligt beslut i Stortinget för några månader sedan. Där kunde uppenbarligen socialdemokraterna vara med om att fatta ett sådant beslut. För oss i Sverige innebär detta enbart att konkurrensförutsättningarna försämras ytterligare. Vi vill inte ha några statliga subsidier, vare sig till varvsnäringen eller till rederinäringen. Men om vi skall kunna utveckla svensk sjöfart, och det tror jag vi är överens om att vi skall försöka göra, måste vi ge svenska rederier möjlighet att konkurrera med någorlunda jämförbara länder, inte med lågprisländer — det klarar vi inte av — men med de länder som finns i vår närmaste omvärld. Vi har klarat denna konkurrens tidigare, men vi gör det uppenbarligen inte just nu. Det var därför jag redogjorde för en rad olika åtgärder, som vi från moderat håll anser är nödvändiga att vidta. Vi behöver andra förutsättningar för att klara av detta. Låt mig ställa en fråga till Kurt Hugosson: Vilka positiva åtgärder vill socialdemokraterna vidta för att uppväga de negativa effekterna av att flagglagen nu uppenbarligen kommer att bevaras åtminstone något eller några år?
Fru talman! Kurt Hugosson håller med om det faktiska konstaterandet att den svenska handelsflottan har halverats under den senaste tioårsperioden. Man kan konstatera att det har skett mot bakgrund av att vi vid flera tillfällen har förlängt den s.k. flagglagen. Men vi har samtidigt inte vidtagit sådana åtgärder som man har vidtagit i andra jämförbara länder. Jag tänker då på beskattningsoch finansieringsfrågorna. Jag tror att detta är en bild som klargör varför vi i svenskt näringsliv på detta område har hamnat i den situation som vi i dag befinner oss i. Jag skulle vilja ställa en fråga till Kurt Hugosson. Om man inte har lyckats med den politik som man har tillämpat under en tioårsperiod, är det då inte en riktig bedömning att man gör nya värderingar. Man gör någonting nytt på området för att rädda den del av svenskt näringsliv som vi alla här har uttryckt stor respekt för och som fortfarande är stark men som går en osäker framtid till mötes, om vi inte vidtar olika åtgärder för att ge den styrka och konkurrensförmåga?

Fru talman! Det som riksdagen skall ta ställning till är inte en allmän sjöfartspolitik eller något sjöfartspolitiskt program. Det som riksdagen skall ta ställning till är om vi skall förlänga flagglagen eller inte. I mitt första inlägg argumenterade jag för att det är viktigt att vi behåller den. Sedan gick reservanterna upp i talarstolen och instämde i att det som jag sade var bra. Men sedan försökte reservanterna att ta upp en allmän sjöfartspolitisk debatt. Jag ställde ett par frågor beträffande det som reservanterna sade om att vi skall ha samma villkor som man har i exempelvis Västtyskland och Holland. Jag sade i mitt inlägg att det i dessa länder förekommer en mängd statliga subsidier. Jag frågade om detta var en ny politik för folkpartiet. Nu skall jag tala om för moderata samlingspartiets och folkpartiets representanter vad som gäller. I Västtyskland har man under de senaste åtta åren investerat mer än 10 miljarder kronor i närsjöfarten. Vid beställning av ett fartyg utgår en statlig premie på kontraktspriset om 12 96. Subventionen binder med återbetalningskrav fartyget till västtysk flagg i fyra år. Därefter efterskänks 20 26 om året. 1982 utbetalades 230 miljoner D-mark enligt dessa bestämmelser från den västtyska staten till sjöfarten. Dessutom är den västtyska marknadsräntan i dag 6—7 96 lägre. De västtyska skattereglerna är dessutom betydligt gynnsammare än de svenska. Är det denna politik som moderata samlingspartiet vill bedriva? I så fall är det en ny politik. Holland subventionerar sedan 1982 både nybyggnation för holländsk flagg och inflaggning av andrahandsfartyg. Subventioner i form av kontanta bidrag utgår med upp till 12 20 på fartygets kontraktspris beroende på fartygets ålder. Härutöver betalas en driftspremie på 2,3 20 årligen i fem år. På grund av dessa subventioner har Holland fått en gynnsam utveckling. Men detta är statliga subventioner. Nu står reservanterna i talarstolen och säger att vi inte skall ha statliga subventioner, men vi skall ändå ha samma regler som man har i Västtyskland och Holland. Det var därför jag ställde denna fråga, och ni har fortfarande möjlighet att svara på den.
Fru talman! Kurt Hugosson höll inledningsvis med om att flagglagen haft negativa konsekvenser. Han instämde vidare i att den svenska handelsflottan minskat utomordentligt kraftigt. Jag lade märke till att han inte heller ville utesluta att detta åtminstone till viss del beror på flagglagen. Beträffande Kurt Hugossons fråga svarade jag på den redan i mitt förra inlägg. Det är förvisso inte tal om att vi skall ge några statliga subsidier eller liknande. Men om vi återigen skall komma i kapp andra länder i vår omvärld behöver vi regler som gör oss konkurrensdugliga. Att ta bort flagglagen är en sådan åtgärd, men det är definitivt inte den enda. Låt mig vidare hänvisa till att arbetsgivaravgiften är långt högre i Sverige än i exempelvis Norge. Vi behöver därför en översyn av hela det regelsystem som styr investeringar i svenskt tonnage. Om man hade en annan inställning till beskattningsoch finansieringsfrågor tror jag att vi på ett effektivt sätt skulle kunna komma till rätta med dessa problem. Då tror jag inte att det behövs några statliga subsidier.
Fru talman! Jag vill kortfattat till Kurt Hugosson säga att det som diskussionen handlar om är om man skall förlänga den nuvarande flagglagen eller inte. Ett borttagande av denna flagglag tror jag vore en viktig insats när det gäller att för framtiden stärka den svenska sjöfartsnäringen. Om man vill att den svenska sjöfartsnäringen skall verka under likvärdiga regler innebär det att vi säkert har anledning, Kurt Hugosson, att se över de regler som gäller för den svenska sjöfartsnäringen. Att binda sig för subventioner vore inte bra. Jag tror nämligen inte att det är subventioner som den svenska sjöfartsnäringen längtar efter, utan den vill ha likvärdiga regler i övrigt när det gäller konkurrensen med andra sjöfartsnationer.

Fru talman! Jag vill erinra om vad jag sade inledningsvis, nämligen att flagglagen trädde i kraft i juni 1977. Då hade vi i detta land en borgerlig regering. Lagen förlängdes 1978, den förlängdes 1980, och den förlängdes 1982. Vid samtliga tillfällen hade vi borgerliga kommunikationsministrar. Ni hade sex år på er att lösa denna fråga. Men under denna tid kom det inte fram några andra förslag än sådana som gällde en förlängning av flagglagen. Nu har vi accepterat ytterligare en förlängning. Men utskottsmajoriteten säger att dessa båda frågor som sammanhänger med den framtida lagstiftningen — bare-boat charter och valutafrågorna — måste få en snabb lösning. Vi uttalar oss för att detta förslag skall läggas fram inom den treårsperiod som förlängningen gäller. Därför tycker jag att det är egendomligt att man från borgerligt håll framhärdar i debatten och fogar reservationer till detta betänkande. Det är bra att moderata samlingspartiet och folkpartiet har gjort en deklaration i dag om att vi inte skall lösa svensk sjöfarts problem genom statliga subsidier. Men då är det synd att ni i er reservation har hänvisat till Västtyskland och Holland, som genom statliga subventioner upprätthåller sin flotta.
Fru talman! Kurt Hugosson går först upp i talarstolen och säger att det är flagglagen vi skall debattera och inte sjöfartspolitiken i stort. Därefter ställer han ett antal frågor som rör just sjöfartspolitiken. Jag måste säga att det inte går att hänvisa till en sittande utredning och mot denna bakgrund yrka på att flagglagen skall förlängas trots att den redan har förlängts vid fyra olika tillfällen. Först infördes flagglagen i avvaktan på den sjöfartspolitiska utredningen. Sedan förlängdes lagen vid ett antal tillfällen med samma motivering, nämligen att man skulle avvakta vad den sjöfartspolitiska utredningen kom fram till. Därefter ville man avvakta valutakommitténs arbete, vilket föranledde ytterligare förlängning. I dag går det inte att hänvisa till samma skäl, Kurt Hugosson, eftersom båda dessa utredningar är avklarade. I dag förefaller det närmast som om utskottets majoritet önskade en permanentning av lagen, vilket jag anser skulle vara utomordentligt beklagligt. Samtidigt vill jag upprepa att det är positivt att Kurt Hugosson trots allt har tagit avstånd från detta. När Kurt Hugosson återigen talar om statliga subsidier och liknande vill jag bara nämna ytterligare några exempel på vad vi skulle kunna göra för att verkligen få någorlunda konkurrensneutralitet: Se över reglerna för investeringsfonder, både vad gäller avsättning och disponering! Reglerna för sjömansbeskattning kan vi se över. Vi behöver en annorlunda partrederilagstiftning. Vilka slutsatser anser Kurt Hugosson att vi skall dra av det faktum att Danmark faktiskt har lyckats fördubbla sin handelsflotta samtidigt som Sverige under flagglagens tid har lyckats halvera sin?
Fru talman! Jag skall läsa upp ett par meningar ur den reservation som vi tillsammans med moderata samlingspartiet har fogat till betänkandet, så att Kurt Hugosson får klart för sig att vi inte på något sätt har talat för subventioner till den svenska sjöfartsnäringen. I reservationen skriver vi följande: ”Långsiktigt är det, som motionärerna vidare framhåller, nödvändigt att svenska rederier får verka under regler som möjliggör konkurrens med jämförbara länder, såsom Västtyskland, Norge och Holland. Härför krävs, också enligt utskottets uppfattning, en översyn av hela det regelsystem som styr investeringar i och drift av svenskt tonnage. Dit hör främst beskattningsoch finansieringsfrågorna. Reglerna för avsättning till och disponeringen av investeringsfonder behöver exempelvis ändras.” Kurt Hugosson, detta är vad som står i vår reservation.
Fru talman! Jag begärde ordet eftersom Per Stenmarck sade att det verkar som om utskottsmajoriteten vill förlänga flagglagen rakt ut i evigheten, så att säga. Jag kan inte förstå det — Per Stenmarck brukar ju kunna fatta vad man säger. Jag har sagt att vi ifrån centerns sida kommer att bevaka utvecklingen och ta upp frågan inom ett år igen. Jag vill alltså komma med ett bestämt tillbakavisande här. Till Kurt Hugosson vill jag säga: Det är inte bara frågan om bare-boat charter och valutareglerna som gör att vi från centern har stött er i det här fallet. Det gäller också om och hur vi kan disponera vårt tonnage om det blir ofärdstider.
Fru talman! En sista replik. Hugo Bergdahl säger: Vi vill inte ha statliga subsidier, utan vi vill ha exakt de regler som gäller i våra konkurrentländer, nämligen Västtyskland och Holland. Då har jag för kammarens ledamöter talat om att reglerna i Västtyskland för stöd till deras handelsflotta innebär långtgående statliga subsidier. För två år sedan — den senaste uppgift som finns tillgänglig — utbetalades 240 miljoner D-mark i direkta statliga subsidier till den västtyska handelsflottan. Om ni begär samma regler som i Västtyskland och i Holland, då begär ni också att vi med statliga subventioner skall hålla den här näringen under armarna. Det är en politik som jag har svårt att ställa upp på.
Fru talman! Låt mig bara först säga till Kurt Hugosson: Vi begär inte exakt samma regler som i Västtyskland, men vi begär att man skall kunna konkurrera på någorlunda likartade villkor. När det gäller Anna Wohlin-Andersson noterar jag vad centern säger i den här frågan, och jag har tidigare noterat vad Kurt Hugosson har sagt om samma sak. Vi kommer nu givetvis att följa ärendet och bevaka att frågan på det sättet får en snabb lösning.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande nr 5 behandlas regeringens förslag om förlängning av det konsortialavtal som ligger till grund för luftfartssamarbetet mellan de tre skandinaviska länderna, med tillhörande koncessionsregler och överenskommelser mellan regeringarna. Avtalet, som nu löper fram till 1995, föreslås förlängt t.o.m. september år 2005. Scandinavian Airlines System, SAS, är exemplet på ett lyckat skandinaviskt samarbete. Sedan SAS tillkomst år 1951 har företaget utvecklat sin flygverksamhet från blygsam omfattning med underskott i verksamheten till ett av Europas mest framgångsrika flygbolag. Förutom flygverksamheten har man tillfört en rad näringsområden som tillsammans med flyget ger SAS-gruppen bredd och styrka. Företagsledningen är kompetent och fantasifull. Ja, jag sade fantasifull. Det är nämligen en utomordentligt viktig egenskap hos den som skall driva ett företag att han eller hon har både kunskaper, insikt och fantasi nog att se in i framtiden och gardera sig, vara ute i tid med förändringar och strategier. Dessa viktiga egenskaper finns hos SAS-ledningen. Årets just redovisade resultat och planerna för framtiden bevisar denna kompetens. Från moderat sida ser vi det som en självklarhet att samarbetet mellan de skandinaviska länderna skall fortsätta. Däremot är det inte självklart att innehållet i samarbetet skall vara så utformat som det är i dag. Det tycker uppenbarligen inte heller SAS-ledningen, att döma av en rad uttalanden på den punkten. Konsortialavtalet, som är ett slags bolagsordning för det trepartsoch treländerssamarbete som finns och som vi önskar skall fortsätta, får sitt luftfartspolitiska innehåll genom överenskommelser mellan de tre ländernas regeringar, med grund i konsortialavtalet. Det skandinaviska trafiksystem som byggts upp och successivt vidareutvecklats bygger på ett knutpunktssystem för uppfångning av trafiken i Skandinavien. Detta har hittills visat sig mycket positivt för luftfartens utveckling och organisation i Sverige och i Skandinavien. I Sverige t.ex. trafikerar mindre bolag rutter på Norrlands inland, Linjeflyg de flesta mellanlånga linjerna och SAS självt de s.k. stamlinjerna. Genom att de mindre bolagen använder relativt små plan och har en inte så betungande administration och genom att samordning sker bokningsmässigt har detta system kommit att fungera som biflödena till större älvfåror, vars recipienter är Arlanda och Kastrup. Därigenom tillförs fler och fler passagerare. Det hör emellertid till saken att SAS från början var betänksamt vad beträffar att frånträda sin företrädesrätt även på linjer inom Sverige och Skandinavien i Övrigt, en rädsla för konkurrens som visade sig obefogad. En ytterligare ökning av flygresandet i Sverige, Norge och Danmark, vilket är en högst sannolik utveckling, leder till en förstärkt resandefrekvens även från och till Skandinavien, vilket rimligtvis bör gynna SAS. Flyg föder flyg. Enligt vår mening är SAS väl rustat för att klara en match på flygkonkurrensens marknad. Vi anser i sammanhanget att de inrikeslinjer som SAS fortfarande bevakar rätten till bör kunna öppnas även för andra bolag och att koncessionsrätten för dessa skall bestämmas helt av resp. lands regeringar. Emellertid blir, genom en förlängning av konsortialavtalet, nuvarande koncessionsoch företrädesrätt kvar t.o.m. avtalstidens slut, dvs. fram till den 30 september år 2005. Jag är litet förvånad, fru talman, över folkpartiets ställningstagande i den här frågan, eftersom koncessionerna är bundna till konsortialavtalet. Om man avser att luckra upp koncessionsreglerna, måste man alltså också ta ställning till konsortialavtalet och dess förlängning. Den proposition, nr 4, som överlämnades till riksdagen och som vi nu skall ta ställning till, var upprörande ofullständig. Till propositionen borde ha fogats dels kommunikationsministrarnas överenskommelse i maj i år, det s.k. notatet, dels den proposition, nr 260 från år 1950, med vidhängande statrådsprotokoll och delegationsförslag, som vi fortfarande är bundna av, dels också konsortialavtalet i dess helhet. Den uppmjukning av tidigare regler som nu föreslås i föreliggande proposition tycker vi är bra, men på grund av att vi vill gå längre måste vi avstyrka förslaget om förlängning av konsortialavtalet, som ju också medför att koncessionerna förlängs och som innebär att SAS fortfarande har företrädesrätt och fortfarande har ensamrätt till stamlinjerna inom Sverige. Den inrikestrafik i resp. land som SAS har, har väldigt olika ekonomiskt resultat. Medan de danska och norska linjerna med knapp nöd numera går ihop, går den svenska trafiken med utomordentligt god vinst. Tillväxten för SAS i Sverige har detta verksamhetsår varit 21 96, samtidigt som den i Norge varit 5 20 och i Danmark 8 96. Jag ser inte något acceptabelt skäl till att vi från svensk sida så ensidigt skall bära upp den inrikes skandinaviska trafiken — särskilt som de ekonomiska satsningar från SAS sida som görs på de stora flygfälten i Skandinavien inte på långt när kommit de svenska till del så som t.ex. nu sker på Kastrup. Visserligen har SAS sagt sig behöva det skydd som en förlängning av konsortialavtalet redan nu innebär under en period av nyanskaffning av flygplan, men samtidigt är man inom bolaget medveten om nödvändigheten av att möta och rusta sig inför den liberalisering som är på väg inom Europa. Bolaget söker också samarbetspartner. SABENA och Finnair hör till de intressanta. Belgien och SABENA har i EG uttalat sig för en liberalisering. Danmark, som ingår i EG, ingår också i SAS. EG:s politik inverkar därmed direkt på SAS. En förlängning av konsortialavtalet med den tolkning som följer av överenskommelsen mellan regeringarna och av riksdagarnas beslut kan t.o.m. visa sig bli en kvarnsten för SAS. Det största hotet mot SAS är faktiskt en förnyelse av koncessionerna i kombination med att man senare tvingas till avreglering i en generell liberalisering av Europas luftrum. Man bör därför enligt vår uppfattning vänta och fundera mer på vad en överenskommelse efter 1995 skall innehålla. Fru talman! Europa och världen håller på att förändras handelsmässigt, och det vore både kortsynt och felaktigt att försöka hindra eller försena en utveckling mot en friare handel, som man inom Europa strävar mot. Utvecklingen i den riktningen går snabbt. Aldrig förr har t.ex. världsekonomin expanderat så starkt, och aldrig förr har kommunikationer utvecklats så explosionsartat. Aldrig förr har samhällen internationaliserats så genomgripande som i vår tid — och ändå står vi bara i början. Den utveckling som står för dörren kräver då att vi vidgar perspektiven och sätter in vårt Sverige i ett större sammanhang, inte ser bara hinder och problem utan är öppna för och tar till vara möjligheterna. Jämfört med övriga flygbolag i Europa har SAS klarat sig mycket bra med en ökning av passagerartrafiken på 9 76, medan marknaden i övrigt ökat med bara 3 20. SAS har 40 96 av hela branschens vinst, trots att SAS har endast 9 0 av branschens omsättning. Bokslutet i år visar en vinst på 1,5 miljarder kronor, en respektingivande 50-procentig ökning i förhållande till föregående budgetår. Investeringarna i flygmateriel för SAS Airline uppgår detta budgetår till 3,7 miljarder; förra året var de 1,6 miljarder. De beställningar som redan gjortsi flygmateriel levereras mellan åren 1985 och 1991, dvs. slutleverans av redan beställd materiel sker fyra år före den tid då nu gällande konsortialavtal går ut. SAS är ute i tid. Fru talman! Många hjärtan klappar varmt både för SAS och för en ökad och fri konkurrens. Det innebär inte någon motsättning. Tvärtom kan nog mer konkurrens inom luftfarten också innebära ökad uppslutning i praktisk handling för SAS. Svenskt näringsliv är SAS största kund. Om en liberal luftfartspolitik i andra delar av världen ger bättre utdelning för kunderna än ett mera reglerat system av skandinavisk modell, kommer jämförelser att göras och slutsatser att dras. Det kommer inte att gå att behålla vare sig ett monopol eller en fri marknad om inte kundernas önskemål tillgodoses. Till sist är det ändå bara de praktiska resultaten som räknas. ”Även om utskottet i princip anser att konkurrens bör finnas på luftfartsområdet kan utskottet dock inte stödja en total ”avreglering” från scandinavisk sida på detta område.” Det är ett märkligt uttalande. Hur skall det tolkas? Skall det tolkas så, att utskottet är med på en avreglering, dock inte total? I så fall är vi ju i princip överens. Det vi önskar — och har begärt i vår motion — är en liberalisering av luftfarten i takt med de förändringar som oundvikligen kommer i Europa. Enligt Europarådet skall liberaliseringen vara slutförd år 1991, fyra år före den förlängning av avtalet och koncessionsreglerna som vi i dag diskuterar. SAS rustar sig redan för en liberalisering, och SAS koncernchef har sagt: ”SAS måste ligga först i spåret. Om så inte sker kommer vi att tvingas in sist.” Sanningen är att en förlängning av avtalet nu med tillhörande monopol varken är nödvändig eller lämplig. En anpassning till EG måste komma vad det än står i våra avtal. Och, som sagt, då är det bättre att ligga först i spåret, att ha handlingsberedskap, ha ett attraktivt koncept för flygservice i alla tänkbara former, som nu SAS också planerar. Vi i moderata samlingspartiet tror på SAS och på att SAS inte behöver stöttas. Det är heller inte en uppgift för oss som riksdagsledamöter att värna om ett enskilt företags intressen. Däremot är det vår uppgift att värna om näringsfrihet och handelsfrihet och att motverka snedvridning av konkurrens. Fru talman! Om utskottet är med på beredskap för en avreglering — dock inte total enligt uttalandet — föreslår jag att majoritetspartierna följer den moderata reservationen, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Fram till slutet av 1970-talet har flygtrafiken över hela världen varit föremål för ingående regleringar i syfte att skydda de nationella flygbolagen. 1978 inleddes dock i USA en radikal avreglering av luftfarten, som sedan har lett till påtagliga förändringar för den amerikanska flygtrafiken. Enligt beräkning har de amerikanska flygresenärerna tjänat ca 6 miljarder dollar per år sedan avregleringen inleddes. Detta motsvarar 35 9c av omsättningen inom lufttrafiken året innan avregleringen inleddes. Under samma period har flygbolagens vinster totalt ökat med 2 miljarder dollar per år. Avregleringen har naturligtvis inneburit att en del betydande omstruktureringar har skett bland flygbolagen. Det har startats nya företag, medan andra har fått lämna marknaden och tvingats upphöra med flygtrafik. Även inom EG-området sker det för närvarande en utveckling i riktning mot en liberalisering av luftfarten. Propositionens förslag innebär att det monopol som SAS och Linjeflyg i dag har på flygtrafiken mellan de nordiska länderna och inom Sverige består. SAS och Linjeflyg svarar i dag för ca 95 96 av trafiken på det svenska inrikes flygnätet. Den koncession som är given bolagen — och som alltså regeringen önskar förlänga —- innebär att först om SAS, och det gäller även Linjeflyg, inte vill trafikera en viss linje, erbjuds denna till något annat flygbolag. SAS är i dag ett välskött och framgångsrikt företag, som har haft och alltjämt har en stor betydelse för Sveriges kommunikationer med omvärlden och för inrikesflygnätet. Enligt föredragande statsrådet är det en förutsättning för SAS fortsatta utveckling att nuvarande reglering av flygtrafiken består. Underförstått menar regeringen därmed att en ökad konkurrens inom luftfarten i Norden och Sverige skulle komma att äventyra SAS som företag. Vi tror tvärtom att det kommer att visa sig vara en nackdel för SAS, om företaget skall fortsätta verka utifrån en monopolskyddad hemmamarknad i en omvärld som alltmer präglas av konkurrens. Till skillnad från många andra flygbolag har SAS i dag en finansiell styrka, som möjliggör för företaget att utnyttja fördelarna av den avreglering som uppenbarligen är på gång också i Europa. Det viktigaste skälet till att också den nordiska flygtrafiken skall avregleras är dock de positiva konsekvenser detta på sikt skulle komma att få för prissättningen och servicen på flygresor inom Norden. Det är enligt vår uppfattning dags att de nordiska ländernas luftfartssamarbete inriktas mot en avreglering av luftfarten i syfte att öka konkurrensen. Denna uppfattning leder oss fram till att vi inte kan acceptera att en förutsättning för att godkänna en förlängning av konsortialavtalet är att vi också godkänner att den nuvarande företrädesrätten för SAS består genom att nuvarande koncession förlängs t.o.m. den 30 september 2005. Det största hotet mot SAS är en förnyelse av koncessionerna i kombination med att man senare tvingas till avreglering i en generell liberalisering av Europas luftrum. Erfarenheterna från avregleringen i USA pekar på att anpassningen av flygplansflottan till de nya spelreglerna är en av de väsentligaste åtgärderna för att förbättra positionen på marknaden. Detta ger den fulla möjligheten att utnyttja avregleringens fördelar. SAS befinner sig i ett gynnsamt läge i detta avseende. Ett sätt att öka SAS konkurrenskraft är att redan nu deklarera att koncessionerna inte kommer att förlängas efter 1995. Det är viktigare för SAS att få veta vilka spelregler som skall gälla framöver, än att få sin position på den nordiska marknaden skyddad genom koncessioner. SAS kan då inrikta sin långsiktiga planering och bygga upp en flygplansflotta anpassad till den nya marknadssituation som en avreglering innebär. Ett beslut i dag om förnyade koncessioner efter 1995 kan bli mycket dyrt, både för flygresenärerna och för SAS. Riksdagen bör därför, i samband med att man godkänner en förlängning av konsortialavtalet, uttala att regeringen bör verka för att nuvarande koncessioner skall upphöra att gälla i och med utgången av september 1995, då nuvarande avtalsperiod löper ut. Det bör ankomma på regeringen att ta kontakt med berörda parter inom det nordiska luftfartssamarbetet, för att i god tid kunna förbereda avvecklingen av koncessionerna. Om det vid dessa kontakter skulle visa sig att övriga intressenter i samarbetet motsätter sig en avreglering eller om det framkommer att konsekvenserna av en sådan allvarligt skulle komma att skada förutsättningarna för SAS att verka, bör regeringen återkomma med redogörelse för detta till riksdagen. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservation nr 2, som är fogad till trafikutskottets betänkande 5.

Herr talman! Det framgår ganska tydligt av de tidigare inläggen i debatten att vi är ganska överens om och inte så litet stolta över SAS framgångar och flygföretagets utveckling. Jag tycker att det kan vara angeläget att stryka under detta. Vi har heller inte ifrågasatt det nordiska samarbetet, Sven-Gösta Signell, utan vi ställer oss bakom propositionens förslag så långt att vi gärna ser att man fortsätter det nordiska samarbetet genom SAS. Jag tror att det samarbetet är bra. Det behövs ett starkt flygbolag i Norden, och vi hoppas att företaget också fortsättningsvis skall kunna utvecklas och därmed bli ännu starkare i den internationella konkurrensen. Vi tycker att det är att sträcka sig litet för långt, om man efter år 1995 vill fortsätta att ge SAS koncessioner på de linjer som SAS trafikerar. Vi tror att SAS kommer att få uppleva en marknad som hunnit bli avreglerad före 1995, då de nuvarande koncessionerna utgår. Det är nog nyttigt för bolaget att den svenska riksdagen ger klart besked att även vi önskar en fri marknad när det gäller luftfarten.
Herr talman! Liksom Olle Grahn vill jag betona att vi alls inte vill spräcka det skandinaviska samarbetet. Tvärtom, vi har ju sagt att vi gärna vill att samarbetet skall fortsätta. Men i propositionen föreslås en förlängning av konsortialavtalet efter 1995, och eftersom till konsortialavtalet är fogade koncessionsrättigheter med en företrädesrätt för SAS som vi ifrågasätter förlängs även dessa. Eftersom vi ifrågasätter denna, måste vi gå emot det förslag om förlängning som regeringen har lagt fram. I mitt anförande talade jag om den ökning av konkurrensen som skett inom Sverige. Mindre bolag har, när det gäller inrikesflyg delvis under protest från SAS, fått flyga där SAS har företrädesrätt. Detta har lett till en ökning av trafiken och till att landets olika delar har fått en betydligt bättre flygförsörjning. På samma sätt som det fanns en rädsla för en ökning av konkurrensen på inrikessidan finns det nu en rädsla när det gäller utrikessidan. För min del tror jag rädslan är obefogad, i all synnerhet som SAS har visat sig successivt kunna stärka bolaget. Sven-Gösta Signell har i debatten framhållit att befolkningstätheten är så oerhört betydelsefull för SAS möjligheter att bedriva trafik. I så fall, Sven-Gösta Signell, borde ju den starkaste trafiken utgå från Indien eller Kina. Där är det gott om människor. Det är faktiskt inte den enda förklaringen. Skandinavien är ett högindustrialiserat område, och de allra flitigaste resenärerna är tjänsteresenärerna. Resonemanget om folktätheten håller alltså inte. Jag tror i stället att en ökning av utbytet med det övriga Europa skulle kunna leda till en ytterligare utveckling för SAS. Det har också sagts att vi befinner oss i utkanten av marknaden. Jag vet inte hur man kan befinna sig i utkanten, när man befinner sig på ett klot. Från SAS sida har det emellertid sagts att Skandinavien på storcirkelavståndet ligger närmast till de flesta punkter, vilket innebär att det finns ganska goda förutsättningar för en ökning av trafiken.

Herr talman! Vi flyger inte bara på Europa. Det citat jag använde kommer från SAS självt. På storcirkelavstånd ligger Skandinavien närmast till de flesta punkter, men vi är beroende av Europa. Som jag sade i mitt anförande, är jag förvånad över att man i betänkandet talar om att vi från oppositionen har begärt en total avreglering. Det har vi faktiskt inte alls gjort, och det borde ni i alla fall kunna läsa innantill. Det är ett märkligt uttalande. Vi har föreslagit att det skall ske en liberalisering i takt med de förändringar som oundvikligen kommer i Europa. I Europarådet har man nämligen sagt att en liberalisering skall vara slutförd 1991, och då är det viktigt att vi från svensk sida bereder oss på detta. Vår uppgift, Sven-Gösta Signell, är inte att skydda ett enskilt företag. Det förvånar mig verkligen att man från s-sidan gör det — särskilt som detta företag klarar sig alldeles utmärkt självt. Vi skall värna om handelsfrihet och näringsfrihet. Jag vill återge vad Inger Koppern&s, som var kommunikationsminister i Norge tidigare, har sagt. Vi kanske hade fått en annan överenskommelse mellan de tre regeringarna om hon fortfarande hade varit kommunikationsminister. Hon har sagt: Det är onödigt och fel att förlänga koncessionerna och avtalet ända fram till år 2005. 20 års förlängning från nu är ej i konsumentens intresse. Jag delar hennes uppfattning.
Herr talman! Vi har under debatten varit helt överens om att vi skall slå vakt om det nordiska samarbetet, och nu understryker jag det igen. Men vi skall också slå vakt om resenärerna och se till att vi får en bättre konkurrens på flygets område. Jag tror nämligen att det skulle gynna resenärerna om SAS finge något mer av konkurrens i sitt flygande. Bolaget som sådant har utan tvivel möjligheter att möta en kommande konkurrens. Det skulle bli till nytta för resenärerna med en sådan konkurrens i stället för att, som nu, ett enda flygföretag dominerar marknaden. Vi har sett att ett och annat mindre företag med gott resultat har drivit flyglinjer på det regionala nätet i Sverige. Det har också varit till nytta för SAS. Det har ju för SAS inneburit matartrafik, som i sin tur har genererat ytterligare flygresenärer för SAS.

Herr talman! Avregleringar och ökad konkurrens har varit centrala begrepp i debatten. Det står allt klarare att vi på flygets område går mot en liberalisering, regelförenkling och ökad konkurrens. Det är bra! Det har länge diskuterats i den riktningen. Vi har från centerns sida vid åtskilliga tillfällen tidigare i motioner krävt förenklingar och åtgärder för att åstadkomma just ökad konkurrens. I samband med föregående riksmötes behandling av luftfartspolitiken, sade vi i anslutning till de förestående förhandlingarna om nytt eller förlängt konsortialavtal med SAS, att det var angeläget att uppnå en liberalisering av konkurrensbegränsande regler. Det gällde t.ex. på linjer där SAS har koncession att koncessionen skall kunna övergå till annan om SAS inte vill eller inte har för avsikt att trafikera ifrågavarande linje. Vi har också krävt att fler direktlinjer skall inrättas som inte skall behöva gå via Arlanda. I det nu upprättade avtalet har dessa krav i stort sett blivit beaktade. Nu skall man kunna ge andra skandinaviska bolag större möjlighet att etablera viss sekundärtrafik. Överenskommelsen öppnar möjligheter för skandinaviska bolag att etablera direkta sekundärlinjer inom Skandinavien i de fall SAS väljer att inte driva trafiken. Detta överensstämmer också med vad trafikutskottet enigt uttalade i sitt betänkande förra året, då vi behandlade luftfartspolitiken och vår motion. Vidare sker en uppmjukning av reglerna för fraktcharter. Fraktchartern kommer nu att i princip släppas helt fri. Här har anförts kritik från moderaterna och folkpartiet för att detta inte är tillräckligt. Dessa partier förefaller tala för en total avreglering. Som Görel Bohlin sade, tycker jag att vi borde vara överens och att reservationen är överflödig. Eller vad vill moderaterna egentligen? I dag reagerar Görel Bohlin mot uttrycket ”total avreglering”, men när man läser motionen och reservationen får man intrycket att det handlar om just det. Samtidigt tas USA som exempel på en riktig föregångare i detta fall. Moderaterna är inte heller överens med övriga i utskottet om vad som sägs i betänkandet när det gäller förenkling och ökad konkurrens. Varför kan inte moderaterna vara överens med oss andra, om de vill åstadkomma förenkling, liberalisering och ökad konkurrens? Det är viktigt med ökad konkurrens och avreglering, men vi vill i centerpartiet se om det som har skett är tillräckligt. Det bör göras innan krav på avslag framförs och ett nytt avtal träffas. I ett avtal av denna typ, där så många parter är inblandade, blir det invecklade procedurer. Här är alltså många parter inblandade. Avtalet är godkänt av den borgerliga regeringen i Danmark och den dåvarande borgerliga regeringen i Norge. Det förefaller oklokt att inte innan man kräver så långtgående åtgärder som att riva upp och börja om ändå pröva om de förenklingar som nu föreslås är tillräckliga eller inte. Liberaliseringssträvandena inom de skilda högerpartierna i Norden förefaller vara olika — jag kan inte fatta det på annat sätt. Men det kanske har att göra med vilken ansvarsposition resp. parti har. Från centerns sida vill vi föra en ansvarsfull politik, oavsett om vi sitter i majoritet eller i opposition. Utgångspunkten för oss är att skapa sådana förutsättningar på flygets område såväl som på hela kommunikationssektorn som gagnar de enskilda resenärerna bäst. Då är det bra med konkurrens och förenklingar. Jag vill emellertid varna för att ropa på konkurrens och liberaliseringar i sådan grad att det slår tillbaka på de enskilda resenärerna och på de svaga regionerna i landet. Effekterna kan lätt bli sådana som de har blivit i USA. USA har ju tagits som exempel flera gånger i den här debatten. Olle Grahn sade bl.a. att det var bra med de avregleringar som skett i USA och att man har goda erfarenheter av dem. Omstruktureringar har skett. En del bolag har fått lämna marknaden, några har kommit till. Jag vill påstå att det var ett något milt uttryck för att beskriva utvecklingen i USA. När man påstår att frisläppandet av konkurrensen i USA haft en direkt gynnsam effekt är det i varje fall fel att säga att den effekten har kommit de enskilda resenärerna till del. Effekten för dem har blivit den rakt motsatta. Den totala avregleringen har inneburit, som Sven-Gösta Signell sade, att 145 flygbolag har gått i konkurs sedan 1979. Åsidosatt flygsäkerhet och stora flygbolagssammanslagningar är andra effekter. Nu dominerar sex stora flygbolag hela USA:s flygindustri. Resenärerna är de stora förlorarna. Flygningarna styrs mot de trafikstarka strömmarna, mot New York och Washington. De svagare områdena får allt färre flygkommunikationer. Priskonkurrensen har mer eller mindre upphört på de svaga linjerna. Det blir således enormt dyrt för vissa att flyga, medan andra kan flyga billigare. Priset blir avhängigt av om man bor på en trafiktät ort eller på en trafiksvag ort. De stora bolagen kan komma att bestämma prissättningen hur de behagar. Det är inte konstigt att, som Sven-Gösta Signell har sagt, en flygsträcka som motsvarar Stockholm-Köpenhamn i USA är betydligt dyrare i dag. Från centerns håll menar vi att det finns anledning att vara försiktig, så att vi i Sverige inte röner samma öde som USA: att vi genom en vårdslös totalavreglering gör de många resenärerna till de stora förlorarna. Herr talman! Mot den bakgrunden har vi från centerns sida ansett det klokt att avvakta och se om de nu föreslagna avregleringarna, som berör det skandinaviska luftfartssamarbetet och SAS är tillräckliga.

Herr talman! Det påstås en massa saker i debatten som inte vi har föreslagit. Först vill jag säga att vi anser att det övergripande, långsiktiga målet skall vara fri konkurrens på likvärdiga villkor. Det anser vi vara en ideologisk fråga, och den slåss vi för. Det vi har yrkat avslag på är en förlängning av konsortialavtalet mellan åren 1995 och 2005, med vidhängande koncessioner och den företrädesrätt för SAS som hänger samman med koncessionerna. Vi motiverar detta med att vi vill avvakta hur avtalet skall utformas med hänsyn till den utveckling som alla räknar med skall ske på den europeiska marknaden och som utan tvivel kommer att leda till ett tryck även på Skandinavien. Vi säger att vi Önskar att en liberalisering av luftfarten skall ske i takt med de förändringar som oundvikligen sker i Europa. Vi kan naturligtvis inte gå i bräschen för att släppa in vilt konkurrerande statssubventionerade flygföretag, men så säger man inte heller från EG, utan både EG och t.ex. IATA, flygbolagens intresseorganisation, uttalar sig för liberalisering på jämbördiga villkor och för överenskommelser mellan staterna som skall leda till liberalisering. Det är en friare handel man eftersträvar och just därför, menar vi, finns det skäl för oss att avvakta och inte nu låsa oss vid ett föråldrat koncessionssystem. Herr talman! Jag yrkar återigen bifall till den moderata reservationen.
Herr talman! Det är intressant att notera moderaternas ställningstaganden. Om vi debatterar en stund till borde vi kunna bli helt överens i den här frågan. Konkurrens på lika villkor, det ställer vi också upp på. Tydligen har man nu inte från moderat sida andra invändningar än att avregleringen och den fria konkurrensen för närvarande är det riktiga, dvs. det som nu finns nedtecknat i det avtal som vi skall godkänna i riksdagen på tisdag, när vi är färdiga att gå till beslut. Men då har jag svårt att förstå varför man argumenterar i termer om att vilja ha en ökad liberalisering, en ökad avreglering, om man bara är ute efter att inte nu gå i författning om att förlänga avtalet utan vill avvakta. Då borde man väl använda sig av andra motiveringar än dem som framförs i debatten och dem som finns i reservationen.
Herr talman! Det vi tar ställning till i dag är förlängningen av ett konsortialavtal, kopplat till ett koncessionssystem som ger SAS företrädesrätt. Vi säger att vi inte nu vill förlänga detta konsortialavtal från år 1995 till år 2005. Vi vill avvakta. Det är utomordentligt viktigt att vi på sikt får en friare handel över gränserna och att vi får en liberalisering också av luftfarten. Vi har också sagt i vår reservation att det är ditåt vi siktar. I dag säger vi nej till en förlängning av ett konsortialavtal som innebär ett föråldrat koncessionssystem.